Fru talman! Niklas Wykman har frågat mig när regeringen kan förväntas redovisa en öppen och transparent beräkning av skattehöjningen för 200 000 svenska pensionärer och den skattehöjning på äldres arbete som regeringen nu genomför.Som skattepolitisk talesperson tror jag att Niklas Wykman vet att grundavdraget och det förhöjda grundavdraget för äldre är uttryckt i termer av prisbasbelopp. Detta medför att ett förändrat prisbasbelopp påverkar grundavdragens storlek i kronor och därmed den skatt som ska betalas. Vid oförändrade regler innebär en sänkning av prisbasbeloppet, likt den som skedde inför 2016, att den skatt som ska betalas på en given inkomst blir något högre 2016 jämfört med 2015. Skatten blir således högre utan att några skatteregler har förändrats. De skatteförändringar som regeringen har genomfört redovisas öppet och transparent på sedvanligt sätt i regeringens propositioner.När det gäller beskattningen av pensionärer anser regeringen att den orättvisa skillnaden mellan beskattningen av arbetsinkomst och beskattningen av pension som infördes av den moderatledda regeringen bör avskaffas. I ett första steg har regeringen förstärkt det förhöjda grundavdraget för äldre så att pensionärer som är över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Det förhöjda grundavdraget förstärktes även för dem med pensioner upp till 240 000 kronor per år. Regeringens reform innebär att de med de lägsta pensionerna betalar lägre skatt i år än vad de skulle ha gjort om regeringen inte gjort förändringen.
Fru talman! Sveriges pensionärer fick just ett tekniskt och kryptiskt besked från finansministern. Det är inte finansministerns fel. Det är beräkningskonventionernas fel att de får höjd skatt. Jag tror att de pensionärer som nu får höjd skatt enligt Skattebetalarnas uträkning inte bryr sig så mycket om huruvida det är beräkningskonventionerna eller finansministern i egen hög person som gör det sämre.Fru talman! Jag tror inte heller att samma pensionärer är särskilt glada över budskapet: Det var inte jag som pensionär som skulle få det bättre, utan det var mina barn och barnbarn som skulle få det sämre. Det var vad finansministern egentligen sa i valrörelsen. Det var nog inte vad de hörde när de blev lovade den sänkta skatten.Fru talman! Konjunkturbrasan brinner nu för fullt. Detta kommer Sveriges pensionärer inte alls till del eller mycket lite till del.

I stället ges det utfästelser om nya stora implicita garantier för Sveriges banker. Hur hänger det ihop? Sveken från finansministern är vid det här laget kända. Det skulle inte bli några höjda skatter för löntagare. Det var 1,3 miljoner löntagare som fick höjd skatt. Det skulle inte bli någon höjd bensinskatt. Det blev höjd bensinskatt. Det finanspolitiska ramverket skulle inte rivas upp. Överskottsmålet övergavs.Man kan göra listan lång över löftessveken. Den tomma ladan har fyllts med svikna löften, och löftesladan är tom. Sveriges pensionärer är kanske de mest svikna i sådana fall. Det var 200 000 som fick höjd skatt. De blev lovade sänkt skatt. Man har för Sveriges pensionärer försämrat maxtaxan. Man har minskat jobbskatteavdraget, höjt den statliga inkomstskatten, försämrat ROT och RUT och gjort det dyrare att jobba efter 65 års ålder.De utlovade skattesänkningarna blev 2,2 miljarder. Det man inte berättade var att skattehöjningar för samma grupp infördes på 3,7 miljarder. Totalt sett har finansministern tagit 1 1⁄2 miljard i ökade utgifter och minskade intäkter för landets pensionärer.

Fru talman! Det är ett mycket högt tonläge från Niklas Wykman. Jag vill börja med att påpeka att underskotten i de offentliga finanserna inte någon gång under den här perioden kommer att bli lika stora som när Niklas Wykman var på Finansdepartementet.Niklas Wykman kommer då att säga att det handlar om en bättre konjunktur. Jag vill påpeka att det konjunkturellt justerade sparandet, det strukturella sparandet, inte heller det kommer att bli lika stort under den här mandatperioden som det var när Niklas Wykman var på Finansdepartementet, trots att vi har fått väldigt kraftigt ökade kostnader för att många människor kom och sökte asyl i Sverige förra året. Det är en väl balanserad och stram finanspolitik utifrån de förutsättningar som råder.Vi tycker att det är fel väg att gå. Vi tycker att det är viktigt att pensionärerna har det bra. Därför har vi genomfört en rad satsningar för att förbättra för pensionärerna. Utöver skattesänkningen har vi satsat 2 miljarder på förstärkt äldreomsorg för att det ska bli tryggare och bättre i vardagen för alla våra äldre. Vi gör en särskild satsning på äldreboenden. Vi har också höjt bostadstilläggen för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Det är en bred palett av satsningar för pensionärerna utöver skattesänkningen.Här är det viktigt att Niklas Wykman bestämmer sig för hur han ska argumentera. Antingen tittar han på effekterna av de diskretionära besluten som regeringen fattar eller så tittar han på effekterna av besluten på plånboken.Vad gäller pensionärerna vill Niklas Wykman inte titta på det diskretionära beslutet som fattas av regeringen, som är en skattesänkning, utan han vill titta på det faktum att en del pensionärer får en skattehöjning på upp till 11 kronor i månaden. Han vill titta på utfallet, inte det beslut regeringen fattar.När det handlar om brytpunkten vill Niklas Wykman bara titta på beslutet regeringen fattar och inte på utfallet i plånboken hos löntagarna. Det som Niklas Wykman kallar en skattehöjning, därför att regeringen har fattat beslut om att inte räkna upp brytpunkten med KPI + 2 utan den ligger still, innebär inte en höjd skatt för en person från december 2015 till januari 2016. Där vill Niklas Wykman inte diskutera utfallet utan bara det diskretionära beslutet.
Fru talman! Man häpnar! Låt mig redogöra för en princip som jag tycker är rimlig att hålla sig till i politiken, finansminister Magdalena Andersson, nämligen att uttrycka sig så att människor begriper, vara klar och tydlig inför svenska folket med vilken politik de får och vilken effekt den har. Man ska inte i efterhand komma med tekniska finter.Man berättar för svenska folket att man förvisso sa att de skulle få B, men nu blir det i stället C. Vad beror det på? Ja, det beror på teknikaliteten D. Man är helt oskyldig, och man förstår att det man sa upplevs som näst intill lögnaktigt och helt felaktigt, men de som gräver riktigt djupt i tekniken och läser det finstilta och fotnoterna i budgetpropositionen kommer att se att finansministern är fri från skuld. De borde ha läst på bättre och haft bättre koll på de olika tekniska detaljerna.Jag tycker, finansministern, att man kan hålla sig till en enkel princip, nämligen att uttrycka sig på ett rakt och ärligt sätt så att människor begriper och förstår vad det faktiskt handlar om, inte bara göra allt för att vinna ett val och erövra så mycket makt som möjligt och själv få sitta i de finaste rummen och fatta så många beslut som möjligt. Politik borde handla om samhällsförbättring, om att ta ansvar för människor, ta ansvar för det gemensamma samhället, ge klara och tydliga besked samt vara en trygghet i oroliga tider. Man bör inte vara någon som skyller på teknikaliteter när utfallet blev precis tvärtom, nämligen höjd skatt för 200 000 pensionärer. Dessutom är det fråga om 1 1⁄2 miljard i ökad skatt och ökade utgifter för dem över 65. Det var inte vad finansministern sa i valrörelsen, men det är vad hon har levererat på Finansdepartementet.Fru talman! Den moraliska principen borde också socialdemokrater kunna stå upp för.Alliansen gjorde tydliga förbättringar för Sveriges pensionärer. När finansministern nu talar om hur pensionärer ska ha det är det tydligt att det inte handlar om att pensionärerna ska få det bättre utan om att barnen och barnbarnen ska få det sämre. Det handlar alltså inte om att du som pensionär som hör detta ska få det bättre. Det handlar om att dina barn och barnbarn ska få det sämre. Skatteklyftan mellan pensionärer och inkomsttagare ska slutas. Det är det enda finansministern lovar, och därmed är det tydligt att det nog väntas en skattehöjning för de människor som inte är pensionärer.Om man känner att ens situation blir bättre för att ens barn och barnbarn får det sämre är finansministerns förslag inte så dumt. Men om man känner att man själv vill få del av förbättringar och den tillväxt som nu sker i samhället på ett sätt som nuvarande regering helt håller borta från pensionärerna är Alliansens politik bättre och tydligare. Den ger fler jobb, ett starkare och robustare pensionssystem och därmed en tryggare inkomst som kan öka över tid så att man får del av den tillväxt som finansministern delvis har lovat bort som implicita garantier till Sveriges banker.Alliansen och Moderaterna står för en tydlig politik där det blir bättre för Sveriges pensionärer. För detta är vi beredda att hålla hårt och stramt i tyglarna för den finansiella sektorn, där regeringen nu i stället gör stora utfästelser.Fru talman! Principen är alltså enkel. Säg vad du vill göra, genomför det, berätta sedan för svenska folket klart och tydligt vad du vill göra nästa gång. Det handlar om just detta "nästa gång" när det nu har visat sig att det som finansministern sa inte alls stämde. Oförändrad bensinskatt blev höjd bensinskatt. Kvarvarande ramverk blev ett slopat överskottsmål. Ingen höjd inkomstskatt för vanliga inkomsttagare blev höjd inkomstskatt. Det blev ökade utgifter för Sveriges pensionärer. Vad ska man lita på nästa gång?

Fru talman! Niklas Wykmans resonemang hänger inte ihop. Niklas Wykman kan inte säga att löntagare som har samma skatt 2015 och 2016 har fått höjd skatt. Det är samma skatt 2016 som 2015 eftersom brytpunkten har frysts. Du kan inte säga att löntagare har fått höjd skatt samtidigt som du säger att pensionärer har fått höjd skatt. Det resonemanget hänger inte ihop, Niklas Wykman. Du måste försöka vara lite mer logisk i ditt resonemang.Däremot är den ideologiska skillnaden tydlig. Moderaterna vill ha en skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare. Där finns en tydlig skiljelinje i svensk politik. Moderaterna vill att pensionärer ska betala högre skatt vid samma inkomst. När de går i pension och får en lägre inkomst slår Moderaterna på med högre skatt. Med ett sjätte jobbskatteavdrag vill Moderaterna göra den skillnaden ännu större.Vi från regeringens sida vill ta bort skatteklyftan.

Det är oerhört viktigt med en trygg välfärd för alla medborgare i Sverige.

Fru talman! Krig är fred. Det är en känd strof för när budskap inte hänger ihop.Det vi hittills har sett finansministern göra är till exempel att höja maxtaxan för avgiften till äldreomsorgen. Allting kallas för satsningar när det kommer från Socialdemokraterna. Oavsett om det blir sämre eller bättre för människor är det fortfarande en satsning. När man drar ned 1 miljard på skolan är det en kraftig satsning på skolan. I den socialdemokratiska retoriken är allt man gör satsningar. Det får människor helt enkelt inte ihop - med viss rätta.Räntorna är negativa. Från finansministerns sida eldas konjunkturen på trots högkonjunktur. Finansministern säger att det är lägre underskott nu än under alliansregeringen. Det tror jag att de flesta människor är beredda att tycka är bra. Under alliansregeringen gick världsekonomin igenom den värsta globala ekonomiska krisen sedan depressionen. Nu råder i stället en omfattande högkonjunktur i stället. Misslyckandet från finansministerns sida, och det som allvarligt utmanar tryggheten för Sveriges pensionärer, är att när vi nu befinner oss i tider då vi ska fylla på i ladorna väljer Magdalena Andersson att elda på ekonomin i stället. Det är inte så man sköter offentliga finanser. Det är inte så ramverket är konstruerat. Det lämnar Göran Perssons arv kvar i svensk politik - att i stort sett bara handla om inköpet av brunkol, kolkraft och kärnkraft på den europeiska kontinenten.Det blir troligtvis bara skattehöjningar för barn och barnbarn. Magdalena Andersson står för en politik där pengar går från barn och barnbarn till banker.

Vad gäller skolan är det viktigt att klargöra att vi tidigarelade en miljardsatsning och betalade ut den före årsskiftet, i december. När Moderaterna påstår att det är en besparing har de alltså helt fel. Det är ren och skär lögn. Vi tidigarelade 1 miljard, men de satsningar vi gjorde i december gör vi ju inte nu. Det är alltså inte mindre pengar till skolan 2016 än det skulle ha varit annars. Det är en felaktighet, en missuppfattning eller en ren lögn från Moderaternas sida - välj själv!Jag fick heller inget svar om äldreomsorgen. Vi är tydliga: Den här regeringen har redan satsat 2 miljarder på förstärkt äldreomsorg, på att det ska finnas mer personal. Vi har också gjort en särskild kompetenssatsning bland personalen i äldreomsorgen för att alla våra äldre ska ha en riktigt bra och trygg äldreomsorg. Därutöver kommer vi nu med ytterligare 10 miljarder till kommuner, där en hel del av det kommer att gå till äldreomsorgen.Niklas Wykman kan inte svara på hur Moderaterna ser på detta. Men hittills kan vi konstatera att Moderaternas politik handlar om skattesänkningar och nedskärningar snarare än om att investera i vår gemensamma välfärd och i en trygg ålderdom för pensionärerna.Det är en annan tydlig ideologisk skillnad. Skillnaden är inte bara att Moderaterna pratar om bankerna men inte gör något åt dem, medan vi pratar mindre men beskattar bankerna. Moderaterna pratar gärna om äldreomsorgen, men det kommer inga pengar. Vi i Socialdemokraterna och regeringen ser till att satsa på äldreomsorgen.Detta gör vi samtidigt som vi ser till att vi får lägre underskott, och det inte bara utifrån vilken konjunktur vi har.